Herr talman! Fjolårets riksdag fattade beslut om nya riktlinjer för bostadspolitiken. De beslut som fattades då hade sina ofullkomligheter, som vi från vårt håll hade anledning att påpeka den gången, men i stort var det steg i rätt riktning som togs. Tyvärr ansåg sig regeringen inte kunna fullfölja sina intentioner och låta riksdagen ta ställning till den andra viktiga delen av bostadsoch hyresreformen, nämligen det successiva avskaffandet av hyresregleringen. Så länge regeringen inte anser att det går att genomföra en successiv avveckling av hyresregleringen under socialt betryggande former kan man omöjligt förvänta sig någon väl fungerande bostadsoch hyresmarknad. På grund av bostadens sociala betydelse är det motiverat att samhället engagerar sig för att bereda förutsättningar för alla att erhålla bra bostäder till rimliga kostnader. Detta att samhället skall vara med och skapa förutsättningar har varit och är en riktlinje för centerns bostadspolitik. Den målsättningen tycker vi oss också ha vunnit gehör för i fjolårets beslut. Generella subventioner som inte har någon social motivering bör inte förekomma, och den ståndpunkten har vi fått även regeringen med på. För ekonomiskt svaga grupper måste samhället ingripa med särskilda åtgärder som i så stor utsträckning som möjligt ges utan anknytning till viss konsumtion. Från vårt håll framförde vi detta i samband med den förändring av villkoren för bostadsfinansieringen som beslutades i fjol. Vi har fått ett förslag till omläggning av familjebostadsbidragen som ger en större konsumtionsneutralitet, och det är ett steg i rätt riktning, även om det inte helt uppfyller de krav som man måste ställa på ett stöd till låginkomstgrupperna. Denna fråga behandlas dock i ett annat utlåtande än det vi nu har att ta ställning till. Vi anser emellertid att bl.a. den bostadspolitiska reform som genomfördes föregående år motiverar att man gör en större satsning på de allra sämst ställda barnfamiljerna och att man inte stänger dem ute som inte kan få tag på en bostad som uppfyller det standardkrav som uppställts i propositionen. Situationen på bostadsmarknaden nu är märklig så till vida att det finns en omfattande brist på bostäder — många står i kö för att få en bostad — samtidigt som det finns lägenheter som inte blivit uthyrda. Bristen på bostäder har vi diskuterat här och i andra politiska sammanhang under många år, och det har väl varit ett av de områden där regeringen haft svårast att klara de många angrepp som den utsatts för. Som jag sade inledningsvis är bostadsområdet ett sådant politiskt fält att det av sociala skäl är nödvändigt att samhället engagerar sig för att skapa förutsättningar. När nu samhället engagerar sig så djupt får ju också det parti som har makten finna sig i att få bära skulden för de otillfredsställande förhållanden som kan uppkomma som resultat av en mindre god politik. Den stora bristen på bostäder har sin grund i flera faktorer. Givetvis skulle vi ha kunnat bygga mera om det hade förts en mera resursskapande politik. Men den verkliga orsaken får väl sökas i det sätt på vilket våra befintliga resurser har använts. Genom den ryckiga politiken för några år sedan fick vi en säsongfördelning av byggandet som medförde ett mycket dåligt resursutnyttjande. Genom den av statsmakterna stimulerade geografiska omflyttningen i riktning mot ett fåtal orter har ett befintligt bostadskapital övergivits och genom rivning har ett stort antal lägenheter, som i och för sig skulle ha kunnat fylla sin uppgift ännu i många år utan att repareras i någon större omfattning, försvunnit. Dessutom har det ju visat sig att ett rätt stort antal bostäder liksom har försvunnit utan att man egentligen vet vart de har tagit vägen. Men sedan till förhållandet att lägenheter står tomma! Hyrorna är så höga att folk med normala inkomster inte har möjlighet att klara av dem. Hur skall en lågeller medelinkomsttagare klara av hyror på 700, 800 och upp till 1 060 kronor i månaden? Ändå rör det sig inte om några lyxbostäder. Hur har detta kunnat ske? De dyra lägenheterna finns såväl i hus byggda i privat regi som i hus byggda av kommunala och allmännyttiga bostadsföretag. Man kan nog inte finna någon patentmetod för att komma till rätta med det höga kostnadsläget på bostadsmarknaden — det är jag medveten om. Men man måste grundligt penetrera frågan för att finna orsakerna och komma fram till lösningar. En av orsakerna är givetvis det höga ränteläge som vi haft under senare år. En procents sänkning av diskontot medför ju i allmänhet en hyressänkning på bortåt 10 procent. Det är inte lätt att förena högräntepolitik med en politik som ger rimliga hyreskostnader. Vi kan nu också se resultatet av den olyckliga säsongfördelningen av igångsättningen för några år sedan, då mer än 40 procent sattes i gång under det sista kvartalet. Regeringen tog då inte mer allvarligt på detta än att man gjorde något åt saken först sedan riksdagen under två år sagt ifrån att det inte fick fortsätta på detta sätt. Det är resultatet av denna kostnadsuppdrivande igångsättningspolitik som hyresgästerna nu måste betala för. Vidare är jag övertygad om att mer finns att göra för att rationalisera byggandet. Jag tror inte att man allmänt skall eftersträva en sänkning av standarden. Däremot bör man pröva om man — i likhet med vad som sker på andra håll — kan göra standarden mera variabel så att, utöver en grundstandard, högstandardkomplement kan tillföras om och när man anser detta vara lämpligt. Utrymmesstandarden är i Sverige inte hög i förhållande till standarden i andra länder. Därför bör man inte eftersträva någon allmän minskning av utrymme. Kan man däremot bygga lä genheterna så att ytterligare utrymmen kan tillfogas och tas bort alltefter de boendes behov, så bör detta genomföras i större utsträckning. Sedan kan man ju inte komma ifrån att den koncentrationspolitik med stimulans av flyttning till ett fåtal områden som bedrivits är en av huvudorsakerna till de höga kostnaderna. Den har givit kostnadsdrivande effekter i koncentrationsområdena, vilket är helt naturligt då det till yttermera visso är fråga om en bristvara som måste fram på ett område där det av naturliga skäl inte finns utländsk konkurrens. Jag övergår nu till att mera i detalj behandla de delar av utlåtandet där utskottet har delade meningar. Det gäller först reservation nr 1. Bakgrunden till att vi i motioner, som vi följt upp med reservation, tagit upp den regionala fördelningen är ju att det finns områden som genom de nu tillämpade fördelningsprinciperna blir helt utan tilldelning av lägenheter, och att det finns andra områden där tilldelningen är så liten att näringslivet inte med framgång kan fortsätta att utvecklas. Detta är enligt vår mening inte acceptabelt. Denna vår inställning innebär inte att vi är negativa till ett omfattande bostadsbyggande i de områden dit människor varit tvungna att flytta på grund av att de inte kunnat få arbete på annat håll. Men vi kan inte låta en otillfredsställande tilldelning av bostadslägenheter få stoppa utvecklingen i någon bygd i ett läge då alla inser att vi måste vidta åtgärder för att ge arbetstillfällen i de områden som håller på att utarmas på folk. En lösning av bostadsbristen måste sökas i ett optimalt utnyttjande av bostadsresurserna i hela landet. Vi finner det därför synnerligen angeläget att man skapar metoder för den regionala fördelningen av byggandet, som då också tar hänsyn till dessa synpunkter. I enlighet med uttalande av 1966 års riksdag skulle kommunblocken tjäna som lokala enheter för fördelning av låne medlen. Utskottet ansåg då vid behandlingen att där vederbörande samarbetsnämnder är beredda att ta på sig uppgiften, bör detta prövas. Detta uttalande har tolkats så att kommunblockens samarbetsnämnder har tillfälle att avge förslag om fördelning mellan kommuner inom ett kommunblock och att, om länsbostadsnämndens förslag avsevärt avviker från samarbetsnämndens förslag, samarbetsnämnden får yttra sig innan fördelningen fastställes av länsbostadsnämnden. Det finns skäl att tro att länsbostadsnämndens ändringar i samarbetsnämndens fördelning negativt kan påverka samarbetsförutsättningarna inom kommunblocket. Dessa samarbetsnämnder torde enligt vår mening vara de organ som har de största förutsättningarna att bedöma bostadsbehovet inom olika delar av kommunblocket. Vi anser därför och understryker att synnerligen starka skäl måste föreligga för att länsbostadsnämnden skall kunna ändra på en enhällig samarbetsnämnds förslag till fördelning. I reservationen nr 2 tar vi upp frågan om fördelningen på hustyper. Vi vill att utskottet i det här sammanhanget skall uttrycka som en målsättning att andelen småhus i nyproduktionen bör ökas så att den motsvarar konsumenternas faktiska efterfrågan. Vi ifrågasätter inte alls lämpligheten av att kommunerna också i fortsättningen skall ha att besluta om lånefördelningen inom kvoten, men det bör vara angeläget att statsmakten uttrycker sin allmänna uppfattning om småhusen i ett riksdagsuttalande, följt utav att Kungl. Maj:t utarbetar ett program där efterfrågesituationen kommer till uttryck. Vi har inte fått någonting sådant hittills. Reservationen 3 handlar om miljöfrågorna. Vi har från centerpartiet i bostadsoch miljömotioner under många år lämnat förslag till åtgärder för att förbättra miljön i och kring bostäderna och tillfredsställa de önskemål som konsumenterna har på det här området. Vi tror att ett framskapande av bostäder och bostadsområden, som de boende önskar lämna inom kort tid, varken gagnar bostadskonsumenterna eller samhället. I vår motion angående bostadspolitiken 1967 framhöll vi, att det är viktigt att man bygger bostäder i det här landet med en god yttre miljö. Annars kan en stor del av bostadsbeståndet i framtiden komma att betecknas som slum, fast den har långt kvar till sin tekniska saneringsmognad, som termen lyder. Det är också, anser vi, av största samhällsekonomiska betydelse att bostadspolitikens målsättning ges en vidare innebörd än den som givits i regeringens proposition. Man måste beakta bostadsområdenas och arbetsplatsernas lokalisering, servicefrågor som kommunikationsoch butiksförsörjning, anordningar för barn, byggandet av skolor och avsättandet av grönområden och öppna platser, vilka har mycket stor betydelse för trivseln. Planering och byggande måste få hög prioritet och ge möjligheter till kontakter mellan människor i olika åldrar och med olika yrkesinriktning. Många av de svårigheter som uppstår när människor blir ensamma kan då undvikas. En okomplicerad och fattbar yttermiljö bör eftersträvas. Det har vidtagits vissa atgärder, andra planeras för att förbättra utomhusmiljön för barn i lekåldern. Det återstår ändå säkert mycket på det fältet. Vad som har försummats i särskild grad är utomhusmiljön för tonårsungdomen. Jag tror att det är av avgörande betydelse för hur vårt lands invånare kommer att trivas i dessa nya samhällen, hur bebyggelseområdena kommer att fungera och servicefrågorna lösas.

Samhällets stöd och engagemang på bostadssektorn bör därför mer än som hittills skett inriktas på att stimulera uppkomsten av en bebyggelse som fyl Anslag till bostadsbyggande m.m. ler även de yttre miljökrav som vi redogjort för i vår motion. Reservation nr 3 innehåller krav på att en utredning tillsätts för att utreda vägledande riktlinjer för utformningen av en så god bomiljö som någonsin är möjligt. Samband med frågan om den geografiska fördelningen, som jag talade om för en stund sedan, har frågan om vikten av lokaliseringspolitiska insatser. De tre icke socialistiska partierna tar i reservation nr 4 upp den frågan. Vi tror att balans på bostadsmarknaden snabbare kan nås om åtgärder vidtas för att hindra en kontinuerlig ökning av efterfrågan i de största inflyttningsorterna. Det innebär direkta vinster. Det betyder att man under avsevärd tid kan utnyttja tillgängliga bostäder i de orter där så är möjligt. Vi bör beakta de kostnadsdrivande effekter som en koncentrerad efterfrågan alltid har, och som vi har många exempel på. Statsmakterna har antagit riktlinjer för lokaliseringsstödet under en försöksperiod, men det förhållandet får inte minska behovet av att statsmakterna bland sina riktlinjer för bostadsbyggandets inriktning även ur denna synpunkt tar upp frågan lokalisering kontra bostadspolitik. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att en bättre samordning kommer till stånd mellan lokaliseringspolitik och bostadspolitik och att koncentrationsrespektive decentraliseringspolitikens effekter för bostadstillgången uppmärksammas. Beträffande en generell förlängning av planeringsperioden för bostadsbyggandet har vi i reservation nr 5 från folkpartiets och centerpartiets sida framhållit att ramarna för förhandsbesked om bostadslån och de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen <numera omfattar en period om fem år och redogjort för de skäl som föranlett detta. Att planeringsperioden i dessa fall förlängts får också ses i vidare sammanhang. Tillgodosedda och kvarstående behov av förlängd planering bör åter speglas även i de statliga totalramarna. Reservationen förordar därför att detta krav om så kallad lång planering över hela fältet blir i väsentlig del tillgodoseti. I reservationen nr 8 a har folkpartiet och centerpartiet i likhet med vad som var fallet i den förra reservationen gått tillsammans med yrkande om att den övre lånegränsen höjs för småhus till 95 procent. Det är ett gammalt motionskrav från centern som där kommer igen. Reservationen anser vidare att det är angeläget att belåningen underlättas för enskilda företag, inte minst för en effektiv konkurrens mellan företagen ur såväl produktionssom förvaltningssynpunkt. Det bör kunna ske genom en höjning av lånegränsen till 90 procent när det gäller den gruppen av bostadsbyggen, vilket vi föreslår. Vi menar också att statens anspråk på säkerhet bör tillgodoses genom att kommunal borgen krävs för belopp motsvarande 5 procent av pantvärdet, när det gäller småhus utom detaljplanerat område samt när det gäller allmännyttiga bostadsföretag. Detta kan för de sistnämnda företagen motiveras med önskemålet om att också kommunerna påtager sig ett vidgat ansvar. I reservation nr 9 pekar vi på att den statliga bostadslånegivningen inte bör omfatta sådana fastighetskrediter som kan erhållas i den öppna lånemarknaden, Sådana krediter erbjuds nu, i vissa fall intill 75 procent av pantvärdet. Vi menar att det statliga lånebehovet därför kan sänkas med 5 procent av låneunderlaget i dessa fall. Vi yrkar också på att bostadsstyrelsen får generell möjlighet att fördjupa bostadslånet på detta sätt. I reservation nr 10, som behandlar villkoren för tilläggslån, yrkar vi på att räntan på de statliga tilläggslånen avpassas på ett bättre sätt i förhållande till det diskontoläge som för närvarande gäller. Reservation 12 om service i bostadsområden kommer att behandlas av min partikamrat fru Elvy Olsson, och jag skall därför inte närmare gå in på att motivera den. Reservation 13 är en till formen kortfattad reservation men berör enligt min uppfattning ett ganska stort och viktigt problemkomplex. Enligt beslut av 1966 års riksdag utgår bostadsförbättringslån m.m. endast till pensionärer och vissa andra grupper såsom samer, zigenare och handikappade. Detta riksdagsbeslut, som vi gick emot, innebar att en relativt stor andel av dem som tidigare varit berättigade till förbättringslån ställdes utan möjlighet att erhålla sådana. Ett stort antal av dessa var låginkomsttagare. Det handlar alltså om en jämlikhetsfråga med stark social bakgrund. Vår uppfattning är att man från riksdagens och regeringens sida är bunden vid den målsättning för bostadsbyggandets omfattning som uttalades för något år sedan och som innebar att man skulle bygga 1 miljon lägenheter under perioden 1965—1974. Med den ryckighet och den takt i utvecklingen av bostadsbyggandet som vi har haft tidigare under 1960-talet har utsikterna att förverkliga denna målsättning varit små. Under 1967 igångsattes byggandet av cirka 98 000 lägenheter. Vi hälsar den här ökningen med tillfredsställelse, framför allt mot bakgrunden av den minskning i byggandet som skedde under år 1966. Genom att de oprioriterade byggena har hållits tillbaka och genom att kredittillförseln varit föremål för positiva åtgärder har ett ökat byggande med förbättrad säsongfördelning kunnat åstadkommas under det sist förflutna året. De åtgärder som från vår sida krävdes när det här nämnda beslutet fattades — dvs. då säsongfördelningen var synnerligen otillfredsställande — har alltså gett goda resultat. Vi i centern menar att vi i det här landet får lov att bygga precis så mycket som vi kan, om vi någorlunda skall kunna hålla takten med det ökade behov som föreligger. Vi anser att detta ligger i utskottsmajorite tens skrivning, och vi har inte avgett någon motiverad reservation. Beträffande fördelningsmetoderna i fråga om pensionärsoch studentbostäder m.m. har vi från centerpartiets sida avgett en reservation nr 15, som är en uppföljning av det i vår partimotion om bostadspolitiken framförda förslaget. I denna motion har förslag framställts om särskilda kvoter för pensionärsoch studentbostäder. Vi menar att de kommunala och regionala skillnaderna beträffande fördelningsunderlaget skulle kunna beaktas bättre om ramarna för det här ändamålet fördelas separat, och vi vill understryka att ett bättre underlag för fördelningsbesluten även i Övrigt är synnerligen påkallat. I vissa orter måste ett betydande antal pensionärsoch studentbostäder byggas. De är till sin storlek ganska små och tar också i anspråk en mindre del av samhällets resurser jämfört med övriga lägenheter. Men de upptar för närvarande en avsevärd del av kommunens tilldelning av lägenheter. Det är just mot bakgrunden av detta som kvoten för pensionärsoch studentbostäder borde vara separerad ut från den övriga bostadskvoten. Vi tror att ett sådant förhållande skulle innebära att de också rymdes inom den av statsmakterna fastställda totalramen för bostadsbyggandet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag i det föregående har yttrat ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer där mitt namn finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När vi nu i riksdagsarbetet har kommit fram till punkten om bostäderna, är väl det ett av de säkraste vårtecknen. Jag befarar att åtskilliga av kammarens ledamöter just däri kanske finner den enda förmildrande omständigheten i denna årligen återkommande dialog. Bostadsfrågan är väl annars sedan Anslag till bostadsbyggande m.m. länge en diskussionsfråga med politiskt sprängstoff av första ordningen. Det är den också alltjämt med hänsyn till den stora betydelse som frågan i och för sig har och att den nu berör så stora områden i samhällslivet och så många människor. Emellertid har diskussionen under senare år i viss mån ändrat karaktär. Förr låg nog huvudvikten just vid byggandets omfattning. Det är klart att det fortfarande är en stor fråga, en av huvudfrågorna i sammanhanget. Men i dag kan man väl säga att den allmänna debatten kanske framför allt rör sig kring kostnadsaspekten. Denna förändring är i viss mån intressant. Utvecklingen har såvitt jag förstår visat att det är möjligt att med de resurser vi förfogar över kunna uppnå en relativt hög produktion av bostäder. Ingenting motsäger att det vore möjligt att pressa upp produktionen ytterligare några tusen lägenheter per år, och därmed vore vi framme vid en produktion som folkpartiet sedan länge har förordat och som även bostadsstyrelsen har ansett erforderlig för att någorlunda kunna tillgodose den stigande efterfrågan på bostäder. Under hela den tid som denna diskussion förts har vi hört att den målsättning som vi uppställt varit orealistisk och verklighetsfrämmande. Vi kan i dag konstatera två ting: för det första att man med en hygglig planering kan upprätthålla en relativt hög och jämn produktion och för det andra att den målsättning som vi sedan många år har uppställt skulle ha kunnat förverkligas om förmåga funnits att planera och fördela resurserna på ett ändamålsenligt sätt. Diskussionen om byggandets omfattning är inte borta ur bilden, men det spörsmålet är inte längre samma huvudfråga. Debatten rör sig nu framför allt om kostnadsproblemet. Vi har plötsligt upptäckt att vi kanske kan bygga mer bostäder, men vi kan inte bygga dem till ett pris som gör det möjligt för många av dem som verkligen har behov av nya och bättre bostäder att bo i dem. Det är förvisso en sällsam situation men också ett betyg — eller skall vi säga eftermäle — åt ett 30-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Vi kan lämna den aspekten. Den skulle ge anledning till många reflexioner. Jag tror inte att vi vinner särskilt mycket på att gräla om vad som varit. Det är väl angelägnare att försöka koncentrera sig på de problem som vi för dagen ställs inför. Vi vet att vi i dag har ett visst antal nybyggda lägenheter som inte kan hyras ut därför att de är för dyra. Hur många det är vet vi inte säkert. Det är väl också ganska svårt att få fram någon tillförlitlig siffra därom. Man har ju nämnt att det skulle röra sig om 2000 å 3 000 lägenheter, och det är möjligt att siffran ligger någonstans omkring de talen. Man kan ju säga att det är en relativt liten del av produktionen, men man kan också ställa frågan om detta är hela sanningen. Man kan fråga sig hur många det är som bor i nybyggda lägenheter som de egentligen inte har råd att bo i därför att det slukar en alltför stor del av familjeinkomsten. Man måste låta andra angelägna behov stå tillbaka därför att boendekostnaderna har blivit så höga. Utvecklingen visar att boendekostnaden slukar en allt större del av inkomsten. Det är betänkligt. Den allmänna standardutvecklingen innebär att ständigt nya behov skall tillgodoses och beredas utrymme inom den samlade familjeinkomsten. Det är ingen mening i att försöka blunda för att vi befinner oss i detta läge. Därför är kanske just förhållandet mellan byggkostnader och boendekostnader det centrala problemet i dag, ett problem som vi framför något annat måste koncentrera oss på att försöka finna en rimlig lösning på. I början av april i år ordnades en konferens av SABO och Hyresgästernas riksförbund omkring ämnet Byggkostnader och hyror. Vi har fått en samman ställning av de föredrag som hölls vid denna konferens, och det har vi anledning att vara tacksamma för. Jag läste denna sammanfattning med betydande förväntningar. Jag vill också gärna betyga att den innehöll mycket av intresse. Man kan där ta del av många sakliga och vederhäftiga framställningar, faktaspäckade redovisningar, tabeller och diagram. Det sades verkligen vid denna konferens många kloka ord av sakkunnigt folk, bl.a. av inrikesministern. Men den som hoppats på att där finna några verkliga anvisningar om hur vi skall kunna komma till rätta med kostnadsproblemet måste ändå bli besviken. Det vore kanske också för mycket begärt att man vid det tillfället skulle ha fått svar på den frågan. Det myckna talet blir gärna en förledande dialektik. Jag skulle utan sidovördnad vilja säga att det ofta blir ett slags allmänt »rundsnack» om redan kända förhållanden, som på sitt sätt bevisar den vanmakt man känner när man nalkas denna väsentliga kärnfråga. Man kan säga att vi skall minska storleken på lägenheterna och på det sättet minska hyreskostnaderna. Vi kan pruta på bostädernas kvalitet, vi kan använda oss av billigare, enklare material och konstruktioner. Vi kan pruta på utrustningsstandarden och på olika inredningsdetaljer. Javisst, självfallet kan vi det, men det är inte precis i den riktningen som utvecklingen i samhället går i dag. Bostaden bygger vi för morgondagen, och det kan inte vara tillfredsställande om den är omodern redan när den är färdig. Det har lagts ned mycket pengar på byggforskning i landet, men det vore synd att säga att resultatet av detta arbete är särskilt imponerande när det gäller kostnadssidan. Man måste fråga sig: Är det inte möjligt att göra någonting ytterligare på detta område? Frågan är mycket lätt att ställa — det är jag medveten om — men den är i dagens situation oerhört betydelsefull.

Frånsett det primära villkoret att samhällsekonomin sköts och att prisstabilitet i möjligaste mån bibehålls är detta verkligen ett område där det inte räcker att följa utvecklingen med uppmärksamhet, utan där det krävs någonting mera. Vi har som vanligt ett antal reservationer till utskottets utlåtande i denna fråga. Reservationernas antal har minskat med åren, och när man granskar dem som är kvar kanske man ler ett igenkännande leende på en och annan punkt. Efter den grundliga mangling som sker år efter år är det inte mycket som är nytt. Detta kan nog till exempel sägas om reservation 2, där vi mera uttryckligt än vad utskottet velat göra betonar angelägenheten av att småhusbyggandet får en större plats i den totala bostadsproduktionen och att konsumenterna kan beredas större valmöjligheter när det gäller miljöoch boendeform. Att vi i Sverige ligger så långt efter de flesta andra jämförbara länder i fråga om småhusproduktionen måste betyda att vi i det avseendet ej kan tillgodose den faktiska efterfrågan som skulle föreligga vid ett fritt konsumtionsval. Att denna fråga har ett direkt samband med miljöfrågorna finner vi självklart. Vi har också i nästa reservation förordat en utredning om de närmare riktlinjerna för utformningen av en god bomiljö och vilka kostnader man i detta sammanhang måste räkna med. I detta sammanhang bör inte förbises betydelsen av sådana kommunalpolitiska insatser som kan påverka så väl boendeform som miljö. Rent generellt kan det förtjäna påpekas att man i många städer och stadsområden lämnar föga utrymme åt det enskilda initiativet och arbetsviljan och att det i allmänhet är praktiskt taget omöjligt för den enskilde att om han så önskar själv bygga sig ett eget hem. Svårigheten på bostadsmarknaden består framför allt däri att efterfrågan i stor utsträckning koncentreras till vissa orter med stark inflyttning och en ständigt stigande efterfrågan. Om vi vill sträva efter balans på efterfrågesidan, måste det vara av största vikt att kunna vidta åtgärder för att i möjligaste mån också sprida efterfrågan på bostäder. Vi har i reservation nr 4 tagit upp denna fråga, då vi anser det uppenbart att bostadsfrågans lösning även har en lokaliseringspolitisk aspekt, som är nog så viktig och som väl förtjänar att beaktas i sammanhanget. Vi vill främja ett effektivt utnyttjande av det redan befintliga bostadsbeståndet och undvika en förödande kapitalförstöring. Därför är det angeläget att också denna sida av problemet beaktas. I reservation 5 förordar vi en förlängd planering även beträffande de statliga totalramarna, då vi tror att exempelvis en femårsplanering skulle ge större förutsättningar för en effektiv produktion. Vi har, som tidigare påpekats, den uppfattningen att möjligheterna till större produktion av småhus bör stimuleras, Ett verksamt sätt att öka möjligheterna, särskilt för barnfamiljerna, att få bo i eget hem anser vi vara att den övre lånegränsen höjs till 95 procent. Vidare finner vi det angeläget att belåningsmöjligheterna underlättas för enskilda företag för att en effektiv konkurrens i olika avseenden skall bli möjlig. Detta bör kunna ske på det sätt som vi föreslagit i reservation 8 a genom att höja lånegränsen till 90 procent. Därest det anses motiverat att höja statens anspråk på säkerhet, kan detta tillgodoses genom ett kommunalt borgensåtagande upp till 5 procent av pantvärdet för småhus utom detaljplanerat område samt allmännyttiga bostadsföretag. Beträffande sistnämnda kategori kan ett ökat kommunalt ansvarstagande även vara motiverat. De frågor som berör bostadslånens storlek samt villkoren för tilläggslån, som behandlas i reservationerna 9 och 10, skall jag inte gå närmare in på, utan hänvisar till den motivering som anförts i respektive reservationer. En utredning arbetar för närvarande med frågorna om service i vissa bostadsområden, bl.a. s.k. servicehus. Vi noterar med tillfredsställelse att dessa frågor utreds, men vi finner det också angeläget att initiativ tas för att snabba resultat skall kunna uppnås. Vi förordar därför i reservation 12 att provisoriska låneregler utarbetas i huvudsaklig överensstämmelse med de motionsförslag som föreligger i detta avseende. Jag vill slutligen säga några ord om den väsentliga frågan om bostadsbyggandets omfattning i nyproduktionen, som behandlas i reservation 14 a. I folkpartiets partimotion har intagits ett program för bostadsbyggandet under åren 1968—1972, där vi föreslår en successiv ökning från 100 000 lägenheter år 1968 till 115 000 år 1972. Vi förordar också att en konjunkturreserv på 10 000 lägenheter per år läggs in i kvoten. Som jag antydde i början visar utvecklingen att det är möjligt att öka byggandets omfattning. Vi är övertygade om att reella möjligheter finns att genom en god flerårsplanering nå den målsättning som vi angivit i vår motion. När man resonerar om nyproduktionens storlek skall man också komma ihåg att nettotillskottet lägenheter för varje år är något helt annat. Antalet lägenheter som varje år försvinner genom olika åtgärder är mycket stort. Även detta är ett område där man har anledning att verkligen vara uppmärksam. För att denna målsättning skall kunna nås krävs emellertid planering inte bara på ett område. Det krävs en ekonomisk politik som skapar nya resurser, och det krävs inte minst utan kanske framför allt att statsmakterna sätter in verkliga ansträngningar på att begränsa kostnaderna i bostadsbyggandet. Kan vi inte begränsa takten i kostnadsstegringarna, ökar vi riskerna att allt flera bostadssökande hamnar i den situationen att de inte har råd att bo i de bostäder som erbjudes. Då befinner vi oss snabbt i det läget att vi nödgas sätta in de bostadssociala åtgärderna bland allt högre inkomstgrupper. Herr talman! Jag ber efter denna genomgång att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 10, 12 och 14a.

Herr talman! När vi nu åter skall diskutera bostadsfrågan, kan vi konstatera två saker. Dels har vi inte fått tillfälle att behandla hela frågan på en gång. Tredje lagutskottets utlåtande angående ny hyreslagstiftning kommer inte att behandlas förrän om ungefär en vecka. Dels blir hyresregleringen kvar, dock ej i fråga om lägenheter som färdigställes efter utgången av innevarande år. Det förra skall vi väl inte lasta enbart regeringen för, även om den, som det förefaller, med vad man skulle kunna kalla en närmast systematiskt illvillig planmässighet anordnade anhopningen av propositioner omkring mitten av april, naturligtvis i hög grad har försvårat en vettig organisation av riksdagens arbete. Det senare, alltså att hyresregleringen skall vara kvar om också i något begränsad cmfattning, gör att vi alltjämt inte blir fria från de skumraskförhållanden som kan bestå och frodas endast i hägnet av densamma. Hyresregleringens bibehållande skall inte diskuteras i dag. Den kommer som sagt upp till behandling om några dagar. Men låt mig bara få konstatera att det inte endast är vi otäcka reaktionärer som har den uppfattningen. Vi har starkt medhåll från många håll, bla. från lagrådet, som säger, på ett litet finare sätt kanske, att det är »beklagligt, att genom att övergången till en friare hyresmarknad sålunda ställes på framtiden de missförhållanden som följer av regleringen blir: bestående».

Jag vill alltså börja med att beklaga, att vi inte i årets paket har fått bort den hyresreglering som regeringen inte vågade avlägsna förra året och som så många nu vill ha bort. Sedan vill jag göra ett annat konstaterande, som man skulle kunna karaktärisera med någonting i stil med orden: »Mycket prutades ej, men hälften prutades genast.» Kanske man kan säga att det gäller med omvända förtecken. På en direkt fråga av herr Berglund i Askersund i andra kammarens bostadsdebatt för två år sedan uppgav inrikesministern, att han räknade med att bortfallet i form av rivna eller kontoriserade lägenheter jämte sådana som ställts tomma i glesbygderna uppgick till ungefär 20 procent av bruttotillskottet. Statsrådet sade bl.a. att han opponerade mot herr Holmberg, som vid något tillfälle velat göra gällande att nettotillskottet var väsentligt mindre. I år kommer det mera realistiska siffror. Departementschefen medger nu helt öppenhjärtigt, att inemot hälften av lägenhetstillskottet 1961—1965 har utgjort ersättningsbyggande för sådant som utgått ur bostadsbeståndet — en proportion som jag 1966 antydde kunde vara den riktiga, ehuru jag inte vågade stå för att andelen skulle vara så stor. Detta ger ju en något annan bild av utvecklingen på bostadsmarknaden än den man i allmänhet har lämnat; men det är bra att verkliga förhållandet kommer fram. Det förklarar ju en del av de enskilda människornas svårigheter att få en bostad som de velat ha. En något mera realistisk syn på bostadstillskottets storlek borde nu vara möjlig — tillskottet har inte varit så stort som man velat skryta över. Jag tycker att det är av värde att siffran har fått komma fram. I dag står vi också på ett annat sätt inför en situation, som även om den inte är ny dock har nått sådan omfattning att saken diskuteras — både herr Nils-Eric Gustafsson och herr Jacobsson har berört det förhållandet att lägenheter står tomma även i hus ägda av s.k. allmännyttiga företag, och detta samtidigt med att det finns köer av bostadssökande. Naturligtvis skall betydelsen av denna företeelse inte överdrivas. Det är säkert riktigt att ledighetsprocenten skulle vara mycket större i en hyresmarknad med god balans mellan tillgång och efterfrågan; jag hämtar detta omdöme från samma skrift som herr Jacobsson nyss talade om, en redogörelse för förhandlingarna vid en konferens för ungefär en månad sedan. Men företeelsen finns där och har flera orsaker. Att en del av förklaringen ligger i den konjunktursvacka som vi fortfarande har kvar är otvivelaktigt, både så till vida att takten i omflyttningen till centra har dämpats och så att många känt osäkerhet i anställningen. Inte bara de som erhållit varsel om friställning måste ha känt sådan osäkerhet, och det har lagt en hämsko på önskan att flytta till större, rymligare, bättre planerade och bättre belägna bostäder. Möjligen ligger det också något i påståendet att nyproduktionen av bostäder utformats på ett sätt som inte svarar mot de bostadssökandes önskemål. Den anmärkningen har ju egentligen framförts från ett håll som gör den ännu mera kännbar, eftersom vederbörande hör till den grupp som haft de största möjligheterna att öva inflytande på bostadsbyggandets utformning och planering. Men naturligtvis är de höga bostadskostnaderna också ett problem. Den standardhöjning i olika avseenden som ägt rum under senare år är främsta orsaken till kostnadsnivån, och standardhöjningen har gällt lägenhetsyta, rumsantal, utrustning osv. Det är säkert riktigt att granska utvecklingen på detta område, om man vill försöka nå en sänkning av bostadskostnaderna. Allt fortsatt arbete för att åstadkomma rationellt byggande, rationell planering, standardiserat och förbilligat utförande bör naturligtvis understödjas. Likaså bör man söka undvika sådan ryckighet på byggnadsmarknaden i övrigt, som kan medföra överhettade situationer inom olika områden. Jag tror att investeringsavgiften härvidlag har haft en besvärande betydelse, eftersom den har åstadkommit en ryckighet när det gäller oprioriterat byggande, som naturligtvis har påverkat byggnadskostnaderna. Man kan i vissa fall peka på goda resultat av de rationaliseringar som har gjorts. Jag vill understryka vad herr Nils-Eric Gustafsson sade nyss om standarden, nämligen att det bör vara en generell standard och att man kanske kan tänka sig att åstadkomma variationer i den högsta standarden efter de önskemål som hyresgästerna har. Jag kan också förstå dem som vänder sig mot den höga standarden i fråga om bilplatser som beräknas för nya bostadsområden — 1,2 bilar per lägenhet — där hyresgästerna inte bara får betala de höga hyror, som de nya bostäderna kräver, utan också de bilplatser som finns där även om de inte har bil. Inom äldre bostadsområden gäller naturligtvis alltjämt som regel att antalet bilplatser är för litet. Detta ger ett uttryck för hur svårt det är att planera på lång sikt och kan vara ägnat att dämpa kritiken i detta avseende. Jag vill också erinra om det förhållandet att vissa uppgifter som förut sköttes och bekostades av kommunerna numera läggs på hyran. Jag tänker på vattenavgifterna, på avgifterna för destruktion osv., som har ökat under senare år. Förra året beslöt riksdagen en nyordning av den statliga insatsen för bostadsbyggandets finansiering; paritetslånen infördes då. Vi motsatte oss införandet av denna lånetyp. Vi konstaterade bl.a. två saker, dels att de utgjorde en spekulation i en fortgående inflation, dels att de skulle försvåra förhållandena för det enskilda byggandet. Det kan förefalla enkelt att komma till rätta med de höga byggnadskostnaderna genom att i dagens läge sänka basannuiteten, som har föreslagits från olika håll. Men vad vinner man med det? Man bara skjuter den besvärliga situationen framåt i tiden, till någon oviss framtid då andra får bära lasset. Jag tror att det är en alldeles riktig bedömning när man säger, att med det gamla systemet för finansiering var en hög hyra i nyproduktionen ett övergående problem, ett tröskelproblem, som kunde tålas just därför att det var övergående, medan med det nya systemet en hög hyra i nyproduktionen blir en hög hyra under överskådlig framtid. Man skall inte bortse från den aspekten. Naturligtvis skulle vi helst se att paritetslånesystemet åter avvecklades och att man återgick till lån med nominell återbetalningsmetod, men man har ju redan satt i gång med det nya systemet, och det går inte att direkt kasta om igen — en sådan ryckighet är tyvärr otänkbar. Man kan väl också göra det medgivandet, att konsekvenserna av den genomförda omläggningen av de statliga bostadslånen ännu inte helt kan överblickas. Men redan nu kan vissa förhållanden konstateras, och det kommer också fram i utskottsutlåtandet — jag kommer tillbaka till den frågan litet senare. I debatten förra året konstaterade jag, att systemet med paritetslån är »en spekulation i inflation». Lärofadern för systemet säger visserligen, att det inte är en eftergift gentemot en fortskridande inflation men väl en sorts försäkring för hyresbildningen om inflationen fortsätter. Men han sade också, att det först under slutet av 1950-talet och under 1960-talet »hittills> — jag skulle gissa att detta skrevs år 1965 — funnits »starkare skäl att diskutera frågorna om bostadsfinansiering och hyresbildning under aspekten av en permanent inflation». Vi menar att det är fråga om subvention och att subventionen ligger i tiden. Man lånade goda pengar, åtminstone relativt sett; pengarna var vida bättre förr, bättre ju längre vi går tillbaka skulle man nästan kunna säga. Man betalar igen med sämre pengar. En fortsatt inflation är ju förutsättningen för att det hela skall gå ihop. Som all annan subvention har den sin effekt på marknadsmässigheten i prisbildningen och hyresnivån. Både herr Bertil Petersson och inrikesministern bestred förra året att det var fråga om en subvention. Den förre sade t.o.m. att mitt resonemang var ett alltför sofistiskt argumenterande. Men man kan bara göra en jämförelse med studielånen. Där stiger det belopp som skall betalas tillbaka i takt med ökningen av basbeloppet i den allmänna försäkringen. Där drar man konsekvenserna av penningvärdeförsämringen på ett annat sätt. Jag skall gärna erkänna att man i det sammanhanget har vidtagit vissa åtgärder för att skydda låntagarna, men i princip stiger lånen i takt med inflationens utveckling. Inflationen har också en annan effekt med sig. Så länge det pågår en inflation måste man räkna med en hög ränta. De bekymmer paritetslånen och räntelånen kan ge anledning till belyses av vad utskottet anfört på sidan 15 i ut låtandet och vad vi framhåller i reservation 11. Övergången till det nya kreditsystemet kan medföra vissa svårigheter, som dock inte torde vara enbart bokföringsmässiga, som utskottet vill göra gällande. Den genom lånesystemet uppkommande ökningen av skuldsumman kan inträda utan att någon motsvarande ökning av tillgångarna föreligger. Denna skuldökning motsvaras av framtida ökade hyresintäkter. Det är alltså den säkerhet som ligger bakom skuldökningen. På vissa ställen och med viss utveckling av penningvärdet, eller t.ex. en sänkning av byggnadskostnaderna, kan det uppkomma en sådan situation, att hyrespolitiskt utrymme saknas för en sådan successiv ökning av kapitalkostnaderna som är erforderlig enligt det nya lånesystemet. Hur skall det gå då? Då finns det ju ingenting annat än ökad skuld, som inte kan betalas. Det behövs i själva verket inte mer än att man lyckas häva den nu pågående inflationen för att effekten skall kunna komma till stånd. Strävan efter ett fast penningvärde skall väl ändå inte bara vara en munnens bekännelse. även systemets lärofader ansåg att ett fast penningvärde är någonting att sträva efter. Det anförda visar hur osäker den tillgång är, som svarar mot den angivna skuldökningen. Den är i själva verket fiktiv och skulle därför enligt naturliga regler för en granskande revisor inte kunna betraktas som en fullgod tillgång. Det är också från revisorshåll som man har påpekat denna effekt av paritetslånesystemet. Man har i ett exempel uppgivit att ett fastighetsbolag som äger en fastighet, färdigställd 1963—1967, som en följd av lånens konstruktion redan efter 7 å 8 år kommer att ha förbrukat så stor del av aktiekapitalet att det egentligen skulle tvingas träda i likvidation. I det exemplet förutsättes att fastigheten inte varit belånad med andra lån än sedvanliga hypoteksoch bostadslån. Skulle fastigheten vara belastad med extra topplån därutöver, täc kande utrymmet mellan 85 och 100 procent av byggnadskostnaden, inträder tidpunkten för likvidation ännu tidigare. Departementschefen anförde förra året att i första hand en viss förlängning av amorteringstiden kunde övervägas och att i ytterlighetsfall statens fordran helt eller delvis kunde efterskänkas, om det inte fanns möjlighet att ta ut den med åren allt högre hyran. Utskottet vill i stort sett utfärda en frisedel för låntagarna. Den nämnda skuldökningen bör så till vida betraktas som villkorlig, att det inte kan komma i fråga att driva in den, om det skulle tvinga låntagaren att träda i likvidation eller eljest försätta honom i en ohållbar situation därigenom att hyrorna till följd av läget på ortens hyresmarknad inte kan höjas tillräckligt. Enligt vår mening visar detta bjärt, hur tokigt systemet är uppbyggt och att vår kritik förra året var berättigad. När man nu satt sig i den nuvarande situationen måste dock något göras. Vi anser emellertid att man inte kan ge departementschefens uttalande den vidsträckta tolkning som utskottet gjort. För närvarande kan inte bedömas, i vilken mån fråga om betalningsanstånd eller avskrivning av låneskuld kan komma att aktualiseras. Vi vill att Kungl. Maj:t närmare skall överväga förutsättningarna och formerna för beslut i dessa frågor och därvid särskilt beakta, att beslut av ifrågavarande slag skall baseras enbart på de ekonomiska förutsättningarna hos det enskilda förvaltningsobjektet samt att besluten får samma ekonomiska effekt för alla byggherrekategorier. Det framförs som sagt i vår reservation 11, som är fogad till utskottsutlåtandet. I propositionen nr 100 förra året framhöll departementschefen, att han inte intog en negativ hållning till bostadsbyggande i enskild regi. Tvärtom ansåg han det önskvärt att bibehålla det konkurrensmoment som ligger i att byggandet sker i olika företagsformer. Jag ifrågasatte om han faktiskt menade det och om det verkligen gällde en konkurrens på lika villkor. Jag pekade på de olikheter i möjligheterna att få statslån som förelåg för olika byggherrekategorier. En enskild företagare som satt in eget eller genom lån uppbringat kapital för att täcka de 15 procent av byggnadskostnaderna, som ligger över 85 procent, kan som regel inte få någon förräntning av dessa medel under de första tio till femton åren. Det hör till pjäsen att han inte har någon möjlighet att som säkerhet använda inteckningar och överhypotek ovanför den statliga lånegränsen. Rätten att disponera inteckningar och överhypotek inom det området har tidigare varit oinskränkt. Det har möjliggjort för byggherren och fastighetsförvaltande organ att vid behov utnyttja dessa inteckningar, som alltså lägesoch säkerhetsmässigt motsvarar det egna insatta kapitalet, för senare upplåning som ett led i företagets rörelsefinansiering eller för att bestrida kostnader för ändringsoch underhållsarbeten. Vid paritetslån fordrar staten från och med den 1 januari i år av alla byggherrekategorier extra inteckningar, motsvarande 10 procent av låneunderlaget och liggande ovanför 100 procent av fastighetens pantvärde. Motivet härför är att trygga statens genom lånekonstruktionen ökande fordran på fastighetsägaren på grund av den successiva skuldökningen. även om denna extra inteckningsbelastning i och för sig kan accepteras till storlek och läge, är det dock ett skäligt önskemål för den enskilde fastighetsägaren att kunna som generell säkerhet disponera de inteckningar mellan 85 och 100 procent som svarar mot hans egen kapitalinsats. Utformningen av bestämmelserna i bostadslånekungörelsen hindrar denna dispositionsrätt, vilken rimligen borde vara självklar, utom i vissa särskilda situationer. En sådan är att han får disponera inteckningarna i samband med objektets färdigställande enbart i den mån inteckningar erfordras som säkerhet för ett direkt topplån i fastigheten. I den mån överhypotek uppkommer på ett sådant topplån får det inte tas i anspråk för ny belåning, inte ens för fastighetens underhåll. De enskilda fastighetsägarna kan inte heller påverka de faktorer som införs i paritetslånen. De är bara tvingade att följa systemet och det skisserade mönstret. Villkoren för fastighetsägarens rätt att disponera inteckningar och överhypotek försätter framför allt byggnadsindustrin, som svarar för huvuddelen av enskild bostadsproduktion, i en försämrad finansieringssituation. Hur går det för den enskilde fastighetsägaren om möjligheten att ta ut den enligt systemet nödvändiga hyran slår fel av lokala eller allmänekonomiska skäl? För de samhällsnyttiga företagen medför det att staten avskriver sin fordran eller en del därav, och sedan finns det inga egentliga komplikationer. Men för enskilda och kooperativa byggherrar får det en betydelse av stor ekonomisk räckvidd. I samma mån som de statliga lånen inte erhållit full förräntning och helt eller delvis måste avskrivas har samma ekonomiska utveckling också inträffat för det enskilda kapitalet. En annan sak som också är till nackdel för den enskilde byggherren är hyressättningen. Inte heller hyran i nya fastigheter får sättas så att den täcker byggnadskostnaderna. Detta föreslogs förra året och det kommer tillbaka i propositionen 91 som innehåller förslagen till hyreslagstiftningen. Lägenheter som färdigställts efter utgången av 1968 kommer visserligen att undantas från hyresregleringen, men hyran skall bestämmas inte med hänsyn till de faktiska byggnadskostnaderna, utan efter jämförelse med likvärdiga lägenheter.

Man måste erinra sig att de allmännyttiga företagen har möjlighet att ta ut en högre hyra från äldre fastigheter och använda de så erhållna överskottsmedlen för att subventionera hyrorna i nya hus. Departementschefen skrev i propositionen nr 100 förra året om de allmännyttiga företagen: »I företag med ett större bostadsbestånd, som tillkommit vid skilda tidpunkter, har man inom ramen för den totala självkostnaden haft möjlighet att göra vissa utjämningar mellan hyrorna i hus med olika tillkomstår. När denna möjlighet utnyttjas får äldre hus med en lägre produktionskostnad än de nya husen en högre hyra än den som betingas av deras egen kostnad. För nyare hus blir förhållandet det motsatta.» De allmännyttiga företagens enligt deras speciella beräkningsmetod erhållna överskott vid användandet av självkostnadsprincipen — observera att detta är, tycker jag, en contradictio in adjecto, en motsats i själva uttrycket — får enligt propositionen användas bland annat till sänkande av hyror. De enskilda företagen har inte haft möjlighet att göra en sådan omfördelning, och den jämförelse som kommer att ligga till grund för den kommande hyressättningen blir orättvis gentemot de enskilda byggherrarna. Situationen är sådan för den enskilda byggenskapen, vilken har och haft stor betydelse för bostadsbyggandet, att de frågor som här berörts bör bli föremål för en närmare granskning i syfte att åstadkomma en konkurrens på möjligast lika villkor. Hittills har bristen på konkurrensneutrala produktionsbetingelser hjälpligt kunnat motverkas med högre fackkunskap och strikt ekonomisk planering av byggande och förvaltning. Det nya systemet försvårar också kapitalan skaffning för reparationer och underhåll. Fastighetens kapitalkostnader har stigit avsevärt vid den tid då reparationer och underhåll börjar bli aktuella. Herr talman! Efter dessa allmänna lamentationer skall jag fästa uppmärksamheten på några av våra reservationer. Flertalet av de reservationer, som vi har anslutit oss till, har redan omnämnts av både herr Gustafsson och herr Jacobsson. Jag skall därför inte uppehålla mig särskilt ingående vid dessa. Men jag vill erinra om den sedan lång tid återkommande frågan om småhusbyggandet. Vi har ju — som herr Jacobsson också sade — mycket mindre småhusbyggande i vårt land än i andra jämförbara länder. Ibland har vi tyckt oss märka en viss ökning, dock aldrig av en sådan omfattning att vi närmade oss förhållandena i de övriga länder som jag syftar på. Under de tre första månaderna i år har nedgången i småhusbyggandet varit synnerligen påfallande. Endast 16 procent av den byggnadsverksamhet som startat i år gäller småhusbyggen medan motsvarande procentsiffra i fjol var 28. Vi hoppas att detta bara är en tillfällighet och att vi skall gå mot en ny ökning i detta avseende. I reservationen ges i själva verket vissa antydningar om hur man skall kunna stimulera till ett ökat småhusbyggande. I reservation 8 b återkommer vi till vårt gamla förslag om samma övre lånegräns för alla byggkategorier, dvs. 90 procent. I reservation 10 är alla borgerliga representanter överens om att räntan på tilläggslån bör fastställas till 6 procent. Reservation 11 har jag redan talat om; den berör den stigande skuldsumman och åtgärder med anledning därav. Reservation 14 b är en blank reservation gällande vårt ställningstagande till bostadsbyggandets omfattning. Där vill vi ogärna fixera en bestämd ram men har den uppfattningen, att man skall bygga så mycket som möjligt med hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen i sin helhet. I detta sammanhang finner jag en fråga intressant. Det gäller frågan att ange ramen för statsbelånade byggen i andra termer än i antalet lägenheter, t.ex. i kvadratmeter eller i finansiella termer. Detta skulle ju kunna vara en listig väg att övergå till en ny beteckning, om man befarar att man inte skall uppnå det fastställda målet — att färdigställa en miljon lägenheter under en tioårsperiod. Jag skall emellertid gärna erkänna, att den omständigheten att lägenheterna ökar i storlek och får högre standard kan utgöra motiv för att övergå till en annan enhet än antalet lägenheter. I reservation 16 slutligen yrkar vi avslag på förslaget om medelsanvisning till lånefonden för kommunala markförvärv. Det är också ett fullföljande av vår ståndpunkt från föregående år. Herr talman! Jag ber att till slut få yrka bifall till samtliga de reservationer där herr Virgins namn finns med.

Herr talman! Jag vill inleda mitt bidrag i denna bostadsdebatt med att konstatera att den proposition nr 100, som inrikesministern förelade fjolårets riksdag, har varit en framgång för den bostadspolitiska satsningen i vårt land. Det har erinrats om detta tidigare i dagens debatt. De riktlinjer för bostadsproduktionen under den närmaste planeringsperioden, som då fastställdes av riksdagen, har skapat förutsättningar för en, som jag bedömer det, något mera lidelsefri debatt i denna fråga. Detta bestyrks av att till statsutskottets utlåtande i år är fogat endast 16 reservationer mot 38 vid fjolårets riksdag. De frågor vi i år har att ta ställning till rör sig i huvudsak om detaljfrågor, där oppositionen har en mot utskottsmajoriteten avvikande mening. Innan jag går in på dessa detaljfrågor, vill jag uppehålla mig en liten stund vid den fråga som sedan lång tid tillbaka har dominerat den bostadspolitiska debatten i vårt land och som också i dagens debatt förefaller vara den stora frågan, nämligen frågan om kostnaderna för våra bostäder och då i första hand inom nyproduktionen. Jag måste få säga, att denna debatt har präglats av en viss yrvakenhet. På vissa orter i landet har nämligen lägenheter stått outhyrda samtidigt som det på samma orter har förelegat bostadsbrist, vilket naturligtvis är en ganska ovanlig företeelse i vårt land. En debatt har då uppstått som rört sig kring att vi har en för hög standard i fråga om både utrustning och utrymme. Krav har höjts på att vi radikalt borde sänka denna standard. Låt mig redan nu få säga, att det för det första inte finns någon anledning till denna stora oro. Detta förhållande att ett antal lägenheter står tomma är med några få undantag koncentrerat till 6 å 7 platser i landet. Ser vi siffermässigt på det skall vi finna, att av SABO företagens 350 000 lägenheter var den 15 mars i år 870 outhyrda, varav hälften varit outhyrda under två månader eller längre, en fjärdedel under 1—2 månader och en fjärdedel under högst en månad. För det andra finns det anledning att varna för en hel del av de förslag till sänkt standard som har sett dagens ljus i denna debatt. Kortsiktiga lösningar blir som regel dåliga lösningar när det gäller en nyttighet med så lång livslängd som våra bostäder. Man bör nog tänka sig för mer än en gång, innan man går till verket i avsikt att sänka vår bostadsstandard. Vi har — och det skall klart sägas ut — en hög och bra standard i det som byggs i dag, och det finns i och för sig ingen anledning att omedelbart gå vidare och höja denna standard ytterligare i dagsläget. Det bör även fram hållas i detta sammanhang, att utvecklingsarbetet på att förbättra denna standard inte får avstanna, ty genom tillkomsten av nya material och nya byggmetoder behöver inte alltid en bättre standard innebära högre kostnader. Verkställda utredningar visar också att en sänkning av utrustningsstandarden inte ger de besparingar som många tror är möjliga. Ett exempel på detta är en utredning som har gjorts av det kommunala bostadsföretaget Hyreshus i Stockholm. Den publicerades för en tid sedan. Den visar bl.a. att om man tar bort badkaren och ersätter dem med dusch så får man en hyressänkning per månad av storleksordningen endast 4 kronor. Jag tror det är riktigt som någon har sagt i debatten om vår bostadsstandard — det har för övrigt sagts av någon talare här också i dag — nämligen att vi har en grundstandard i fråga om sanitär utrustning som det inte finns anledning att pruta på. Däremot kan man också — vilket jag tror framgår av den åberopade utredningen — minska något på utrymmesstandarden utan att därmed eftersätta kravet på en god bostad. Utredningen visar nämligen att man den vägen kan sänka hyran med 50—150 kronor per månad. Och allt skall göras — det bör även sägas -— för att hålla våra bostadskostnader på en rimlig nivå. Låt mig sedan helt kort belysa orsakerna till att bostadskostnaderna stigit så kraftigt som de gjort under den senaste femårsperioden.

med utgångspunkt från anbud för 80 procent av dessa lägenheter, innebär de nämnda komponenterna en ökning med 13 000 kronor per lägenhet, varav 6 250 kronor kommer på ökat antal rum och ökad yta per lägenhet samt kostnad för huset i övrigt jämte omgivning och miljö. Den förbättrade utrustningen i lägenheterna under femårsperioden har kostat 2500 kronor. Förvandlar vi det hela till hyreskostnad blir siffran 1600 kronor för ökad produktionskostnad och överkostnader samt 400 kronor för ändrade kapitalkostnader och 500 kronor för ökade driftkostnader, de senare i hög grad beroende på ändrade kommunala avgifter för vatten och avlopp, el och renhållning. Sedan vill jag peka på den roll som våra nuvarande parkeringsnormer spelar för kostnaderna, något som i dag redan noterats av herr Kaijser och herr Werner. Utöver vad som förut sagts vill jag erinra om att man har räknat fram att endast 60 procent av hushållen har bil och att således de övriga 40 procenten får vara med om att betala en del av kostnaderna för de 60 procentens bilplatser. Detta beräknas innebära en hyreskostnad av cirka 100 kronor per månad. Slutsatsen måste bli att om man inte kan ändra parkeringsnormerna bör samhället ta på sig en större del av bilplatskostnaderna. Nuvarande krav på skyddsrumsbyggande drabbar också flerfamiljshusens hyresgäster hårdare än småhusens. Kostnadsökningarna i detta sammanhang har varit betydande. Därför måste det hälsas med glädje att planverket i dagarna föreslagit hos civilförsvarsstyrelsen, att skyddsrumsbyggandet i nya bostadsområden skall reduceras med cirka 30 procent. Jag vill gärna vid detta tillfälle ge planverket en eloge för det sätt varpå man nu angriper både standardoch kostnadsfrågorna i vårt byggande. Den utveckling av Svensk Byggnorm som skall ersätta BABS 1960 ger förhoppningar om ett mycket gott resultat både med avseende på kvalitet och när det gäller kostnader.

Jag har velat säga detta, herr talman, för att man skall uppmärksamma den strävan till lägre byggnadskostnader som finns hos de för denna verksamhet ansvariga myndigheterna. Jag tror dessutom att vi har behov av mera nyanserade värderingar i vår bostadsdebatt. Låt mig bara göra en liten jämförelse: Hur många av oss klagar lika högljutt över kostnaderna för våra bilar som över kostnaderna för våra bostäder? Vi byter som regel upp oss till dyrare och finare bilar utan att närmare analysera vad detta egentligen kostar både oss som enskilda människor och samhället. Jag vågar påståendet att om vi verkligen skulle få klart för oss vad bilen kostar skulle säkert också frågan om våra boendekostnader bli annorlunda bedömd. Jag har ett behov av att i detta sammanhang åberopa vad Ernst Wigforss skrev år 1932 när han var förbryllad över termen »börda». Han påpekade att som bördor betraktas inte bara statsförvaltningen utan också religion, konst, skolor, vetenskap, sjukhus, vägar, gator, broar, gatubelysning etc., medan däremot inte bankpalats, lustjakter, lyxbilar, golfbanor, ljusreklam o. d. anses vara bördor. Wigforss skulle säkert ha kunnat göra samma jämförelse när det gäller en del av argumenten i dagens bostadsdebatt. Genom samhällets åtgärder på bostadspolitikens område är det ändock en väsentlig skillnad mellan förhållandena före denna politiks genomförande och dagens situation.

Då skall man märka att det är en väsentlig skillnad på standard och kvalitet på den bostad som vederbörande hyr år 1965 och den som hyrdes år 1939. Därmed inte sagt att vi inte har behov av ytterligare åtgärder för att nedbringa boendekostnaderna för i första hand barnfamiljerna och de lägre inkomsttagarna, En åtgärd i den riktningen innebär Kungl. Maj:ts proposition om ökat ekonomiskt stöd åt barnfamiljer, som kommer upp till behandling som nästa ärende på kammarens föredragningslista. Propositionen syftar till en bättre fördelning av kostnaderna för våra bostäder. Jag övergår därefter, herr talman, till några av de reservationer som har fogats till utskottets utlåtande. Den första reservationen gäller bostadsbyggandets geografiska fördelning. Denna fråga har även i år tagits upp av högern och centerpartiet. I fjol var även folkpartiet med om denna reservation. Utskottsmajoriteten har inte funnit några skäl som motiverar att riksdagen nu gör ett särskilt uttalande i denna fråga. Det bör erinras om att redan 1965 års riksdag gjorde ett uttalande av följande innehåll: »Det är angeläget att vid den regionala fördelningen också ta hänsyn till de näringspolitiska betingelserna och samhällets lokaliseringspolitiska mål.» Sedan har det inte heller kunnat åberopas att man i länsbostadsnämnderna åsidosatt av riksdagen uttalade riktlinjer. Det är väl tvärtom så att länsbostadsnämnderna i allra högsta grad beaktar vad samarbetsnämnderna inom respektive kommunblock har för synpunkter på fördelningen av bostadslånemedlen. Det skulle säkert vara av intresse för kammarens ledamöter att av reservanterna få ett exempel på någon kommun som genom lokaliseringspolitiska insatser fått ett ökat behov av bostadsbyggande och som har vägrats en extra tilldelning av lägenheter. Den reservation som rör fördelningen på hustyper — det är i år en gemensam borgerlig reservation — går ut på att antalet småhus i nyproduktionen skall ökas. I år har det önskvärda antalet småhus satts till 40 procent, medan i fjol — om jag har läst rätt i handlingarna — önskemålet var 50 procent. Utskottsmajoriteten har inte heller denna gång kunnat tillmötesgå reservanternas önskemål, eftersom fördelningen på olika hustyper är en fråga som i allra högsta grad bör ankomma på vederbörande lokala instanser att svara för.

I folkpartiets motion har som en motivering för ökning av småhusbyggandet anförts att det skulle komma att minska behovet av fritidshusbyggande. Jag tillhör dem som har den rakt motsatta meningen. Jag tror att man, i varje fall när det gäller stora städer och tätorter, i allt större utsträckning föredrar att bo i flerfamiljshus och skaffar sig fritidshus som kan användas året runt. Detta kommer att bli en följd av den ökade fritiden. Jag ställer mig också personligen mycket tveksam till åtgärder som ytterligare gynnar gruppen småhusbyggare på bekostnad av dem som bor i flerfamiljshus. Jag tror nog att man i så fall får både differentiera detta stöd och ompröva en del frågor i samband med skatteproblematiken. Om man verkligen vill åstadkomma ett ökat småhusbyggande, så tror jag att man skall vidta åtgärder som leder till en produktion av större serier av småhus och som ger lägre produktionskostnader. Därför har jag anledning att med särskild tillfredsställelse hälsa det samarbete som har inletts mellan Byggproduktion AB och Svenska cellulosa AB. Med statligt stöd skall man i ett gemensamt företag exploatera ett nytt, rationellt system för tillverkning och montage av småhus. Jag tror att det är på den vägen vi skall öka småhusbyggandet. Utskottsmajoriteten har också i sitt yttrande över motionskravet sagt att en fördelning alltid måste ta hänsyn till varierande behov och produktionsläget. Ett av reservanterna föreslaget uttalande skulle även få ett inte önskvärt samband med och kunna bli ledande för den geografiska fördelningen mellan tätorter och landsbygd. Därför avstyrker vi att riksdagen gör ett särskilt uttalande i denna fråga. Frågorna om miljön i bostadsoch bebyggelseplaneringen hör också intimt ihop med fördelningen på hustyper. Även i denna fråga har de tre borgerliga partierna en gemensam reservation, som i huvudsak är identisk med den som förelåg i fjol. Jag tror inte att vi här i kammaren behöver diskutera själva sakfrågan — därom torde vi alla vara överens. Men majoriteten i utskottet anser inte, med hänsyn till det intresse som visats för en bättre miljö i våra bostadsområden, att en särskild statlig utredning är påkallad. Både inom byggnadsforskningen och inom planverket är dessa frågor föremål för den allra största uppmärksamhet. Jag har tidigare i mitt anförande erinrat om planverkets arbete med ventilationsoch bullerproblemen i våra bostadsområden. Vi har därför på goda grunder bedömt det vara överflödigt med en särskild utredning om dessa problem. Den gemensamma borgerliga reservationen nr 4 tar upp frågan om vikten av lokaliseringspolitiska insatser ur bostadsbyggandets synpunkt. Med hänvisning till vad jag tidigare anfört i fråga om reservation nr 1 beträffande bostadsbyggandets geografiska fördelning vill jag bara konstatera att denna reservations yrkande också är helt omotiverat med hänsyn till de riktlinjer som 1965 års riksdag godkände. Regeringen är säkerligen lika väl medveten som reservanterna om behovet av att öka de lokaliseringspolitiska insatserna. Jag tror att det skulle vara mera nödvändigt att reservanterna försökte hjälpa till med att övertyga näringslivets män om att det inte alltid är nödvändigt att koncentrera all sin verksamhet till storstadsområdena. Det finns som bekant många orter i detta land som har goda förutsättningar för lönande företagsamhet. Jag tror att vi kan vara överens om detta, och då kan vi också minska efterfrågetrycket på bostäder och all annan samhällelig service i storstadsområdena. I ett antal reservationer tar man upp frågorna om statens stöd till bostadsfinansieringen. Vad först beträffar frågan om den statliga totalfinansieringen av bostadsbyggandet är de borgerliga — vilket herr Werner påpekade — överens om att det inte skulle finnas något vägande skäl att hos Kungl. Maj:t nu begära ett förslag i denna riktning.

Så några ord om de reservationer som rör låneunderlag och pantvärde. Sedan denna fråga diskuterades vid fjolårets riksdag har hänt något som ger ännu mindre anledning till några särskilda åtgärder från riksdagens sida. För det första har låneunderlagsbeloppen så gott som helt schabloniserats, vilket innebär att alla de tidigare grundbeloppen för våningsyta, våningsyttervägg och lägenhetsyta ersatts med ett grundbelopp på 50000 kronor för en trerumslägenhet. Pantvärdenivån har också höjts, och enligt av bostadsstyrelsen redovisade provvärderingar kan höjningarna beräknas till genomsnittligt tre procent för flerfamiljshus och cirka tio procent för småhus. Detta bör medföra att överkostnaderna minskar i motsvarande omfattning. Beträffande småhusen bör också tilläggas att den hittillsvarande ytgränsen på 125 kvadratmeter lägenhetsyta ersatts med en kostnadsgräns lika med ett pantvärde på högst 115000 kronor. Denna nya lånebedömning av småhusen ger den byggande större valmöjlighet mellan å ena sidan stor yta och mindre påkostad utrustning och å andra sidan påkostad utrustning och mindre yta. Men det bör också sägas att för alla typer av hus gäller att den redovisade produktionskostnaden inte får väsentligt överstiga pantvärdet. Beträffande det även i år upprepade yrkandet om ändring av den övre lånegränsen för alla låntagarkategorier — vilket för de självbärande allmännyttiga företagen skulle innebära en minskning och för privat ägda flerfamiljshus och för småhus en ökning — har utskottsmajoriteten inte kunnat finna några sakliga skäl för en sådan ändring. Så ett par ord om bostadsbyggandets omfattning. Herr Per Jacobsson sade i sitt anförande, om jag fattade honom rätt, att majoritetspartiet hade bedömt folkpartiets målsättning beträffande bostadsbyggandets omfattning som orealistisk. Det man man väl säga, eftersom det under de senaste åren har byggts 30 000 flera lägenheter än folkpartiet yrkat på i sina motioner. I det avseendet är väl vår bedömning helt riktig. Utöver detta skulle jag vilja säga ett par ord om den fråga som herr Kaijser tog upp och som utan tvekan ur tekniska och andra synpunkter är besvärlig att i korthet redovisa. Det gäller frågan om åtgärder till följd av skuldökning i samband med de nya paritetslånen. Jag vill där bara erinra om att redan i utredningen om paritetslånen förutsågs att vissa problem beträffande anstånd och avskrivning skulle kunna komma att uppstå. Bakom de av utskottsmajoriteten redovisade synpunkterna ligger yttranden av Auktoriserade revisorers förbund och av inrikesdepartementets expertis. Jag tycker att herr Kaijser borde uppmärksamma litet mer vad utskottet säger på sidan 15, fjärde styckt, med hänvisning till vad departementschefen i fjol sade i denna fråga. Utskottet skriver »att det på vissa orter kunde uppkomma en sådan situation på bostadsmarknaden att hyrespolitiskt utrymme saknas för en sådan successiv ökning av kapitalkostnaderna som det nya lånesystemet förutsätter. I sådana fall borde i första hand en viss förlängning av amorteringstiden kunna övervägas och i ytterlighetsfall statens fordran helt eller delvis kunna efterskänkas. Detta uttalande föranledde ingen erinran från riksdagens sida». Ur dessa synpunkter tycker jag att det inte finns någon anledning till kritik mot det sätt varpå utskottet försökt lösa denna komplicerade fråga. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att komplimentera herr Ivar Högström för en mycket god debut som bostadsdebattör i denna kammare. Jag vet att han är bostadsexpert utanför detta hus. Jag vill emellertid trots detta göra några randanmärkningar till vad han sade. Herr Högström tog en stor ande till vittne. Han talade om Ernst Wigforss. Det är ett namn som klingar mycket vackert också i mina öron, det vill jag gärna betyga. Men när man sedan drar de slutsatser som herr Högström gjorde, tror jag att man inte riktigt fattat varken herr Wigforss eller dagens debatt på rätt sätt. Herr Högström efterlyste en mera nyanserad debatt. Jag har för mig att vi har fört en ytterst nyanserad debatt här hittills, och jag hoppas att det skall fortsätta så. Men när herr Högström försöker förklara för kammaren att frågorna om byggnadskostnader och boendekostnader egentligen inte är något som man kan göra så mycket åt, vill jag göra ytterligare en reservation. Jag tror absolut att det går att göra saker och ting i de här frågorna. Jag vill ta upp en fråga som jag nämnde i mitt inledningsanförande men som herr Högström sorgfälligt undvek, nämligen ränteläget i detta land. Jag sade att en procents diskontohöjning i regel gör ungefär 10 procent i hyreshöjning. Jag vill då koppla ihop detta med herr Wigforss och vad han kämpade för, eftersom jag tror att socialdemokratin då var anhängare av att man skulle ha en låg ränta i detta land. Som vi vet har utvecklingen blivit annorlunda. Vi har inte en lågräntepolitik i dag. Jag tror att det skulle vara välbetänkt om regeringens representanter, jämte herr Högström, tänkte på att detta är en ganska betydelsefull fråga. Det är nog inte riktigt, som herr Högström sade, att den oro som finns saknar anledning. Ja, så föll hans ord. Jag tror att det finns anledning till oro när det gäller byggnadskostnadernas utveckling. Och vi bör — alldeles oavsett från vilket parti vi kommer — verkligen försöka hitta vägar att nå ett bättre förhållande i detta avseende. Vidare tror jag att herr Högström hade ganska besvärligt när han talade om småhusen. Men jag tror att herr Högström och jag har ungefär samma uppfattning om den saken. Herr Högström är — förefaller det mig — helt på det klara med att vi här i landet inte fått fram någon klar bild av efterfrågan på dessa hus. Jag tror att detta är en fråga som i mycket stor utsträckning sammanhänger med ett tema som herr Högström berörde, nämligen miljön. Herr Högström sade vidare att han tyckte att reservationen, vad gällde de lokaliseringspolitiska insatserna, egentligen var ett onödigt uttalande. Jag kan förstå herr Högströms reaktion på den punkten. Framför allt centerpartiet har ju drivit lokaliseringspolitiken ganska hårt, och herr Högström har ett valresultat från 1966 att falla tillbaka på som förmodligen har något samband med regeringens och socialdemokraternas inställning i dessa frågor. Jag tror alltså att det inte alls är onödigt att vi uttalar oss för en samordning. Lokaliseringspolitik och bostadsbyggande har ett samband, det kommer vi inte ifrån.

Herr talman! Herr Högström uttryckte ingen oro för kostnadsutvecklingen beträffande bostäderna. Tvärtom föreföll det som om han ansåg att den utvecklingen var ganska naturlig och rimlig och egentligen inte ingav någon anledning till större oro. Hans argumentering på den punkten drabbar kanske inte i någon högre grad vad jag tillät mig att säga i mitt huvudanförande.

Jag tror också, i likhet med herr Nils-Eric Gustafsson, att jämförelsen med herr Wigforss” definition av begreppet »bördor» i detta sammanhang kanske inte är riktigt adekvat. även om antalet arbetstimmar har minskat när det gäller att skaffa sig en bostad av en viss storlek och standard, gäller väl samma förhållande också på de allra flesta varuområden, beträffande bilar, kläder, matvaror av olika slag osv. Det är i och för sig ingenting märkvärdigt. Men som jag sade i mitt tidigare anförande finns det så många nya behov som skall tillgodoses och som måste trängas in i den samlade familjebudgeten, att varje ökning av dessa stora och väsentliga utgiftsposter blir ytterst besvärande för den enskilda familjen. Herr Högström säger att produktionen av småhus ligger på mellan 27 och 30 procent av vår nyproduktion och att det egentligen inte kan anses vara så dåligt. Ja, det kan man ju tycka, men vid jämförelse med andra länder, i vilka man tycker att förutsättningarna för småhusbyggande inte borde vara gynnsammare än de är i detta land, finner vi att vår siffra ändå är mycket låg. I Danmark t.ex. är andelen småhus cirka 39 procent av nyproduktionen. Norge har en ännu högre siffra, och England ligger mycket högt. Holland har cirka 55 procent, Västtyskland cirka 49, och USA har väl den högsta procenten småhusbyggande av alla dessa jämförbara länder. Därför kan man påstå att Sverige ligger relativt lågt i detta hänseende. Beträffande lokaliseringssynpunkten, i den mån den kommer in i bilden när det gäller att bedöma bostadsbyggandet och dess geografiska fördelning, tycker jag att herr Högström anförde en så förträfflig motivering för den reservation och de förslag som vi har lagt fram, att jag inte skall förstöra den genom att ytterligare argumentera på den punkten. Beträffande frågan om de övre lånegränserna säger herr Högström att det inte har anförts några sakliga skäl för en ändring. Han hänvisade till att riksdagen också tidigare har avslagit liknande förslag och att det därför inte heller nu fanns anledning att göra någonting annat. Det är en argumentering vars sakliga tyngd jag inte heller tillmäter alltför stort värde, och jag finner att det på den punkten inte är någon mening att fortsätta diskussionen. Bostadsbyggandets omfattning tycker jag nog att herr Högström väldigt lättvindigt glider förbi. Han säger bara att det har byggts 30 000 fler lägenheter än vad folkpartet har föreslagit. Det skulle betyda att våra förslag tidigare har varit helt orealistiska. Egentligen är den argumenteringen helt obegriplig för mig, men om vi nu skall godta den måste väl i så fall regeringens förslag ha varit ännu mera orealistiska, eftersom man i alla fall i sina utgångsbud har legat konsekvent lägre än vi tidigare har gjort.

Herr talman! Också jag vill komplimentera herr Högström för det trevliga sätt på vilket han fört utskottets talan i bostadsfrågan: sakligt, lugnt resonerande. Jag tycker det var intressant att åhöra det. Jag kan hålla med herr Högström om att det förhållandet att en del lägenheter står tomma i och för sig inte är någonting så allvarligt att fästa sig vid. I en balanserad marknad skulle säkert ännu fler lägenheter stå tomma. Anledningen till att de gör det kan däremot vara något oroande, nämligen att hyrorna är så höga som de faktiskt är. Det är klart att alla möjligheter som kan finnas att rationalisera byggandet, planera på ett bättre sätt och försöka sänka kostnaderna är av betydelse. Ur den synpunkten var det mycket intressant att få höra om planeringsverkets åtgärder i fråga om skyddsrummen. Dessa har än då varit en dyr post. En minskning av den skulle bidra till att sänka hyreskostnaderna. Jag tycker även att det ligger någonting i herr Högströms resonemang om bilar. Det kan man också utsträcka till fritidshus. Har man råd att satsa så mycket på bilar och fritidshus — som man numera tillbringar en stor del av sin tid i — så kan det väl också övervägas om man inte också kan betala de belopp som hyrorna verkligen uppgår till. I fråga om den första reservationen om förhållandena ute i småkommunerna kan det väl faktiskt tänkas att det förekommit att det inom en ort har behövts viss förnyelse av fastigheterna för att orten skall kunna överleva men att det varit svårt att få tillstånd till en sådan förnyelse. Jag tänker här inte närmast på att det skulle vara förenat med visst lokaliseringssyfte utan rent allmänt. I fråga om den skuldökning som vi nu diskuterar skulle jag vilja påpeka att jag i debatten förra året i kritiska ordalag framhöll att en sådan skuldökning skulle uppstå. Vi hade alltså inte förbisett detta förhållande då, utan vi kritiserade tvärtom just den frågan. Utskottets skrivning med anledning av vad som från revisorshåll påpekats pekar just mot sådana förhållanden som vi utifrån våra synpunkter då befarade kunna inträda även om vi inte precis uttryckte saken på så sätt vid det tillfället. Vi underströk emellertid att just den omständigheten att det kunde bli fråga om att avskriva fordran i och för sig innebar att man fortfarande hade en subvention.

Herr talman! Jag har att tacka för det vänliga bemötande som jag rönt från företrädare från oppositionen med anledning av mitt inlägg här. Jag vill emellertid omedelbart säga ifrån att jag inte gör anspråk på att vara någon bostadsexpert — vare sig inom eller utom denna kammare. Jag har synpunkter, och det är en helt annan sak. Herr Nils-Eric Gustafsson sade att jag åberopar de stora andarna och tog fram Wigforss. Jag gjorde det därför att jag bedömer det som nödvändigt att vi får helt andra värderingar av sådana nyttigheter som bostäder, i relation till bilar och fritidshus, som herr Kaijser berörde. Jag tror att herr Wigforss” bekymmer 1932 för hur dessa ting uppfattades som bördor är tillämpliga på hur många upplever den debatt som nu förs. Jag vill dock säga att den debatt vi fört hittills har varit saklig och utomordentligt värdefull. Men å andra sidan kommer väl den debatt som i sådana här frågor förs i riksdagen också att bli ledande för den allmänna debatt som förs ute i landet. Det är därför som jag på detta sätt velat bidra genom att försöka få till stånd en helt annan värdering. Därmed har jag inte sagt att jag på något sätt är fiende till bilen eller fritidshuset. Långt därifrån, jag betraktar bilen som ett medel för de många att komma utanför hemorten. Ur den synpunkten anser jag att den har oerhört stor betydelse genom att den skapar förutsättningar för människor att i olika former njuta av tillvaron i sina fritidshus. Jag vill komma åt just den egendomliga värderingen att detta inte skall betraktas som stora kostnader medan däremot bostäderna skall göra det. Räntepolitiken är ändå en fråga av den allra största betydelse för bostadsproduktionen, men det är en fråga som vi inte avgör här, och jag förmodar att herr Nils-Eric Gustafsson också har vissa kanaler till riksbanken när det gäller höjden av våra räntor. Dessutom rör det hela vår samhällsekonomi, och där kan vi ha delade meningar om räntans höjd. Sedan säger herr Nils-Eric Gustafsson att det inte föreligger några klara besked om önskemålen beträffande småhusen, Bostadsbyggnadsutredningen har redovisat sina synpunkter på detta, och jag tror inte att man behöver företa någon ny utredning för att konstatera att det finns ett betydande intresse för småhus. Men å andra sidan skall man ha klart för sig att om småhusbyggandet skall öka får detta inte ske på bekostnad av ökade kostnader för dem som bor i flerfamiljshus. Herr Per Jacobsson sade någonting om att regeringen också hade felbedömt bostadsbyggandets omfattning. Jag vill erinra om att regeringens program hela tiden har varit ett minimiprogram som i alla lägen överträffats. Detta var det enda jag ville säga i det sammanhanget.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Högström i sitt senaste inlägg klargjorde att han i viss mån betraktar räntenivån som betydelsefull också i fråga om byggnadskostnaderna. Sedan måste vi väl säga att den planering som i många fall har saknats för bostadspolitiken också har medverkat till att driva upp bostadskostnaderna. Vi kan tänka på igångsättningen under 1966. Det är av den anledningen vi i en reservation tagit upp frågan om en lång planering, och såvitt jag kan förstå är herr Högström också intresserad härav. Jag hälsar detta med den allra största tillfredsställelse. Om man skall åberopa herr Wigforss i det ena fallet bör man också göra det i det andra. Vad sade herr Wigforss om räntan? Jag konstaterar också att herr Högström har förklarat att det föreligger ett betydande intresse för ett ökat byggande av småhus. Det var min avsikt att få honom att säga detta, och jag tackar och är glad för att jag lyckades. Jag kände till den utredning som har gjorts, men jag tycker inte att man får samma intryck när man läser majoritetens skrivning i utskottsutlåtandet. Låt oss hoppas, herr Högström, att också regeringen och socialdemokratiska partiet verkligen på allvar vill ta itu med dessa frågor.

Herr talman! Må det tillåtas mig att ett ögonblick beröra frågan om räntesatsen. Den har jag inte talat om tidigare, men jag talade däremot om paritetslånen som en spekulation i inflation. Hela skapandet av det systemet var betingat av att det sågs mot en fortlöpande inflation. Om man får ett stabilt penningvärde går det inte ihop, då måste man avskriva en del av lånen. Man har alltså förutsatt en fortlöpande inflation, och jag kan inte finna att regeringen hyser något önskemål att skapa ett statbilt penningvärde. Så länge inflationen pågår kan man inte räkna med annat än hög ränta. Skulle vi få ett stabilt penningvärde, så skulle vi också kunna få en betydligt lägre ränta, men det går inte riktigt ihop med det system för bostadslånen som regeringen har skapat.

Herr talman! Bara ett par ord beträffande tvistefrågan om bostadsbyggandets omfattning! Herr Högström säger att regeringens förslag har varit minimiförslag, och det är riktigt att detta har angivits i propositionerna år för år. Men när herr Högström samtidigt säger att det dock har byggts 30 000 lägenheter mer än vad folkpartiet har föreslagit, och när regeringen och socialdemokraterna varje år har velat göra gällande att våra förslag varit orealistiska och ogenomförbara, då verkar argumenteringen motsägelsefull. Jag begär inte att herr Högström skall försöka klara ut den problematiken, men jag kan i alla fall inte låta bli att påpeka den.

Herr talman! Herr Gustafsson säger att han vet att det finns en utredning om behovet av småhus. Det är därför utskottsmajoriteten anser det vara helt överflödigt att beställa en ny utredning hos Kungl. Maj:t. Till herr Gustafsson vill jag vidare säga att vi från socialdemokratisk sida dock kan åberopa att den moderna bostadspolitik, som har förts med sådan framgång i vårt land att vi i detta hänseende intar en tätplats bland nationer, bär Gustav Möllers signatur; det kan man inte komma förbi. Till herr Jacobsson vill jag helt kort säga att det faktum står kvar att det har byggts 30000 lägenheter mer än vad folkpartiet har motionerat om.

Herr talman! Det är några frågor som jag gärna skulle vilja ta upp till behandling. Herr Högström och även andra talare har redan kommit in på en del av dem. Jag har sedan länge varit rätt intresserad av en diskussion om gällande parkeringsnormer. Redan vid 1960-talets början hade jag en interpellationsdiskussion med dåvarande socialministern Torsten Nilsson, som då hade att svara för bostadspolitiken. Då var jag ganska ensam om att hävda den uppfattningen att man borde bättre anpassa gällande parkeringsnormer till behovet.

Det har under många år hållits synnerligen hårt på parkeringsnormerna, enligt vil I många sammanhang har det inte varit möjligt att lägga parkeringsplatserna på markplan utan de har måst läggas som centralgarage i fastigheterna. Man har därigenom alltså fått parkeringsutrymmen, där normerna väl har kunnat fyllas men där den realistiska verkligheten visar att endast omkring 30—35 procent av de boende utnyttjar parkeringsplatserna. Därmed uppstår en väsentlig hyresförlust, som de boende får bära. Jag har önskat påtala dessa förhållanden för att få en rättelse till stånd. Herr Högström lämnade även en uppgift om skyddsrummen, nämligen att man där har planer för revidering. Jag skulle då vilja ställa frågan: Har inte en utredning i dagarna kommit fram till att man skall göra en revidering också av parkeringsnormerna, varvid man enligt uppgift kommer att stanna för siffran 0,9 uppställningsplatser per lägenhet eller lägre? Om någon kunde ge besked om detta, skulle jag mottaga ett sådant meddelande med stor tillfredsställelse. Trenden visar i alla fall att man har tänkt om i dessa frågor. I samband härmed skulle jag också vilja påpeka att det måste ske ett bättre samarbete mellan byggnadsnämnderna och de trafikvårdande myndigheterna. I vissa fall kanske de trafikvårdande myndigheterna tillåter en mycket fri och generös gatuparkering, medan byggnadsnämnden för samma kvarter kräver mycket rigorösa parkeringsnormer. För att komma ur denna situation tror jag det är nödvändigt att uppmjuka bestämmelserna i betydande omfattning, så till vida att uppskov medges vid nyproduktion med byggandet av parkeringshus osv. fram till dess redan befintliga utrymmen är fyllda. Förutsättningen är självfallet att man för framtiden har platser reserverade, så att man senare kan fylla de behov som uppstår. Jag har önskat beröra parkeringsnormerna och övriga frågor även ur en annan synvinkel, nämligen med tanke på kostnadsaspekten. Man skulle ju i detta sammanhang kunna peka på en rad åtgärder som verkar i negativ riktning, dvs. till att pressa upp priserna. Vi har talat om parkeringsnormerna, som i vissa fall ökar boendekostnaderna med upp till 100 kronor per månad. Även kraven på miljövården har på många områden precis samma inverkan när det gäller boendekostnaderna. Det har sagts att vi skall skapa större friområden kring bostäderna samt flera lekplatser och en hel rad anordningar, som i och för sig är fullt berättigade och som jag inte har någon erinran emot. Men vem får stå för kostnaderna? Jo, de faller på de boende inom de berörda områdena. Dessutom skulle man väl kunna säga att även den moderna stadsplaneringen har medverkat i viss mån till att bostadsområden skapas, där hela det interna gatunätet läggs på hyresgästerna eller på tomtpriserna, varvid det även då blir hyresgästerna som får stå för kostnaderna. Ett annat exempel gäller kampen mot luftföroreningarna, som vi har diskuterat i riksdagen under de senaste dagarna; på den punkten är vi väl i princip eniga. Kraven på övergång till lättare eldningsoljor i tätbebyggelsen medför också ökade boendekostnader. Det finns alltså en rad faktorer som påverkar boendekostnaderna och som inte har med byggnadskostnaderna att göra — andra organ ålägger oss uppgifter som innebär kostnadsfördyringar. Låt mig i detta sammanhang ta även ett par andra exempel. Tidigare hade flera städer egentligen inga vattenoch avloppsavgifter samt låga avgifter för bortforsling av sopor etc. I dag kan man konstatera att det börjar uppstå en viss paritet mellan fastigheternas bränslekostnader och utgifterna på de områden jag nu nämnt. När det gäller skyddsrummen har jag haft den uppfattningen att vi varit onödigt stränga och krävt för mycket. Därför hälsar jag med stor tillfredsställelse att frågan om skyddsrummen nu omprövas. Jag hoppas att man skall komma fram till bestämmelser som innebär en uppmjukning. Det skulle bli ett positivt inslag i strävandena till kostnadsbesparingar. Med detta kan jag sätta punkt. Min avsikt har närmast varit att beröra några faktorer på kostnadssidan vilka spelar en avgörande roll. Jag har med andra ord velat visa att boendekostnaderna också påverkas av helt andra faktorer än byggnadskostnader. Jag ber, herr talman, att med dessa reflexioner få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall endast säga några ord om ett motionspar som gäller servicehus. När de första kollektivhusen byggdes för ungefär 30 år sedan mottogs dessa hus med ganska stor skepsis. Man utgick från att ett boendesystem med service och köp av tjänster måste vara mycket dyrt och av den anledningen förbehållet en relativt liten grupp människor. Genom senare utredningar även här i Sverige och genom erfarenheter bl.a. från vårt grannland Danmark har det blivit klart att hyrorna i servicehus inte nämnvärt överstiger hyrorna i servicelösa hus. Med åren har bland olika grupper människor vuxit fram ett ökat behov av en boendeform med service. Familjer där båda makarna förvärvsarbetar behöver köpta tjänster för att inte dubbelarbetet skall leda till att de blir alltför jäktade och stressade, vilket i sin tur inverkar negativt både på deras arbetsinsatser och på deras fritid. Det är också slöseri med arbetskraft att alla familjer efter arbetsdagens slut skall göra sina inköp, bära hem sina varor, laga sin mat när utbildad personal kan laga mat för hela servicehuset eller hela serviceområdet; många gånger kan maten dessutom bli mera näringsriktig när den lagas av utbildad personal. En grupp som också efterfrågar boendeservice är pensionärerna. De kan genom sådan service bo kvar längre i sina hem, och det är bra både för dem själva och för samhället. Samma sak gäller också de handikappade. De positiva omdömen som framkommit i utredningar om servicehusen har inte gett mycket praktiskt resultat, och intresset från regeringens sida har varit minimalt. Det är först under senare tid då debatten har blivit mera påträngande som intresset har vaknat. En utredning har nu kommit i gång, som också tar upp finansieringsfrågorna. Utskottets skrivning ger vid handen att när nu så är förhållandet att det finns en utredning kan väl vi motionärer ge oss till tåls; något är ändå på gång. Vi motionärer och reservanter konstaterar med glädje att utredningsarbetet pågår, men med vetskap om att utredningar tar tid — att förslag skall remissbehandlas o.s.v. — anser vi att provisoriska lånebestämmelser redan nu bör införas därför att detta, som jag förut sagt, är ett eftersatt område, där behovet är stort. Med hänsyn till att efterfrågan på servicehus har blivit så stor behövs också stimulans för ett ökat byggande när det gäller denna boendeform. Vi måste snabbt få till stånd större valfrihet för bostadskonsumenterna. Provisoriska låneregler bör därför införas som innebär att övre gränsen för statlig belåning till servicehus för bostadskomplementen sätts till 100 procent för samtliga kategorier av bostadsföretag samt att för servicehusets övriga delar gränsen sätts till 95 procent för enskilda bostadsföretag. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer i detta utskottsutlåtande som jag har mitt namn under.